Herr talman! Försvarsministerns anförande bestod dels av en skildring av frågor där vi inte är överens och dels av en skildring av frågor där vi är överens. Även de senare framlades på ett sätt som om det skulle råda meningsskiljaktigheter även i dem. Jag beklagar detta, därför att det gav en falsk bild av situationen. Inledningsvis sade försvarsministern att någon nedrustning inte sker, att det fortfarande är en ökningstakt i försvarskostnaderna även om den avtagit och att ingen minskning i försvarsbeställningarna sker. Allt detta är en sanning med stor modifikation.

Det är alltså dessa siffror som ligger bakom påståendet och som synes mig bevisa att man inte har fel när man talar om en nedrustning. Det sker en nedrustning, och det måste då rimligen ske en minskning i de beställningar som skulle ha kommit till stånd om man bibehållit kostnaderna på tidigare nivå. Sedan talade försvarsministern om den utrikespolitiska bedömning som gjordes i proposition nr 110 i fjol. Det var riktigt citerat, men den bedömningen delade vi inte då och ännu mindre nu. Det tycker jag nog att vi har goda skäl till, eftersom den bedömningen gjordes före tjeckoslovakienkrisen — den kris om vilken regeringen i förväg avfärdade varje tanke på att den skulle kunna inträda. Försvarsministern berör en besvärlig fråga när han säger att metodiken med försvarsuppgörelser gjorde att försvarsproblemen fick en svagare förankring i allmänna medvetandet. Naturligtvis ligger det en del i detta, ehuru jag för min del absolut tycker att den situation som i stället har uppstått är klart sämre, om man skall jämföra dem. Så talades det om vilket underlag man skulle behöva för att ändra den långsiktiga inriktningen. Ja, felet just nu är att vi inte har någon långsiktig inriktning — vi vet ju inte vad man syftar till i försvarspolitiken. Hur skall det försvar se ut, för vilket man i dag måste bestämma anskaffning av materiel? En massa alternativa ramar diskuteras, men vid anskaffningen av exempelvis dyrbar flygmateriel eller fartygsmateriel, som skall ha en varaktighet på många, många år, måste man ju veta i vilken kostnadsram den skall komma till användning. Det finns ingen sådan angiven; och såvitt jag vet finns ingen ram angiven ens i hemliga direktiv. Vi kräver alltså från vårt håll för det första en klar redovisning av vad försvarspolitiken i dag innebär jämfört med tidigare, och för det andra en klar målsättning, en inriktning. Man skall tala om vart försvarets utveckling syftar. Tycker försvarsministern att det är orimligt att säga, att försvarseffektiviteten och ramen skall mätas i vad det kostar att kasta ut ur landet en invaderande fiende som använder sig av konventionella vapen? Jag tycker att detta är en bra definition, det var ungefär den vi hade tidigare, och den gav ju möjlighet att försöka bestämma vad man behövde och vad iman kunde avstå från. Sedan talade försvarsministern om det mycket allvarliga problemet med vapenvägrare och riktade beskyllningar mot Yngve Holmberg för yttranden som jag inte exakt känner till och som jag därför inte kan ta upp. I den mån jag uttalade mig använde jag kanske ordet vapenvägrare i något vidare bemärkelse än försvarsministern gjorde. Talar man bara om dem som direkt väg rar att bära vapen så instämmer jag helt, i varje enskild detalj, i den mening som <försvarsministern gav uttryck åt i sitt tal på Folk och Försvar. Jag läste det och skrev ett stort »Bra» på framsidan — jag tyckte att det var så utmärkt formulerat. Men man måste väl även räkna med sådana som inte tror på försvaret och som med motvilja går till sina försvarsuppgifter. Försvarsviljan med andra ord och den är en ömtålig produkt — det är verkligen stora krav som ställs på medborgarna av samhället när det gäller försvaret. Man begär helt enkelt att den enskilde skall vara beredd att offra allt han över huvud taget har att ge. Därför måste försvarsviljan vårdas väl, och det är en svår uppgift. I ett lugnt utrikespolitiskt läge kan uppgiften vara mycket svår, så att det inte går att klara den om man inte har en någorlunda god demokratisk enighet kring försvarspolitiken. Detta talar starkt för att det gäller att bibehålla enigheten. I ett läge som dagens är det naturligtvis lättare att klarlägga för folk att försvaret behövs. Men vad är det som sker nu? Jo, vi har faktiskt fått en situation där regeringen ägnar hela sin kraft åt att övertyga allmänheten om — såvitt jag kan förstå mot bättre vetande — att allt är väl beställt med vårt försvar trots en urholkning som går snabbt och obönhörligt vidare. Hur skall under sådana förhållanden en tillräcklig försvarsvilja kunna ingjutas hos svenska folket?

Herr talman! Jag har redan haft! ordet flera gånger och skall därför i detta inlägg bara rätta ett missförstånd som försvarsministern gjorde sig skyldig till. Han påstod att folkpartiet och centerpartiet hade böjt sig för 1968 års försvarsbeslut. Jag förstår att försvarsministern inte har läst centerpartiets och folkpartiets gemensamma motion och inte hört debatten här i kammaren förut i dag. Vi har icke böjt oss för 1968 års försvarsbeslut utan säger i år precis som i fjol: socialdemokratin handlade fel. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att försvarsministern inte avböjer en ny försvarsberedning, även om han diskuterar formerna.

Herr talman! Herr Dahléns anförande var intressant. Jag skulle gärna vilja att herr Dahlén visar på någon motion — jag måtte inte ha läst alla — där folkpartiet och centerpartiet föreslår anslagsökningar för nästa budgetår på försvarets område utöver dem som är föreslagna i fjärde huvudtiteln. Jag ser att man i den stora försvarsmotionen vill att de värnpliktigar sociala förmåner nästa budgetår skall öka inom ramen för den budget som läggs fram. Det innebär att vi i så fall får omkring 20 miljoner mindre till vapen. Då mäste det finnas någon annan motion som herr Dahlén räknar med. Det kan ju inte gärna gälla sysselsättningsobjekt i Norrland — det hör inte dit. Vi har nu mycket AMS-arbete vid sidan om ramen. Omfattningen av detta arbete känner man inte till från år till år, den beror på arbetslösheten. Beträffande herr Virgins anförande är det inte mycket att tillägga. Vi är oeniga på flera punkter, och det har vi varit hela tiden. Men jag konstaterar ett herr Virgin tyvärr fortsätter med att tala om att det kommer att bli en väldig nedskärning av vår försvarsstyrka. Jag vill bara upprepa att herr Virgin inte har något skäl för det.

Innebär det som sker i Tjeckoslovakien ökad spänning mellan Atlantpaktorganisationen och Warszawapaktstaterna? Ja, det såg så ut. Det var stor oro på NATO-håll, inte minst i våra grannländer, framför allt Norge. Men det kan inte ha undgått herr Virgin att bedömningarna blivit annorlunda efter några månader. Vi har fått en mycket lugnare bedömning, och det gäller praktiskt taget hela NATO-sidan. Vad man upptäcker är naturligtvis att det blivit öka de svårigheter inom Waszawapakten. Sovjetunionen tvingas att hålla massor av sina mest välutrustade divisioner på plats i satellitstaterna för att förhindra att de glider ur Warszawapakten. Det kan inte vara uttryck för ökad militär styrka att man med vapenmakt måste tvinga sina bundsförvanter att stanna kvar inom alliansen. Situationen är väl inte sådan att man i Sovjetunionen kan lita på de styrko: inom satellitländerna som räknas in i den samlade Warszawapaktstyrkan. Ledarna i Kreml är alldeles för realistiska för det. Slutligen: jag missuppfattade helt herr Virgin om han, när han talade om vapenvägrare, närmast avsåg hela frågan om ungdomens inställning till försvaret, även de värnpliktigas, dvs. de försvarsvilligas inställning. Det är kiart att vi är eniga om att vi måste vårda försvarsviljan.

Man kan diskutera om man skall ha 150 miljoner kronor mer i en försvarsbudget som omfattar nära 6 miljarder kronor. Men att försöka utmåla skillnaderna så att det i det lägre budgetförslaget är fråga om påbörjad nedrustning och i det andra ett starkt säkrat försvar för att möta alla eventualiteter, det går inte, herr Virgin. Skall vi vårda försvarsviljan får vi nog försöka att något sakligare bedöma vad som sker inom försvaret.

Herr talman! Försvarsministern säger att den bedömning som han har och hade när resultatet av 1968 års försvarsutredning presenterades för riksdagen innebär att krig kan vara tänkbart även för vår del under de närmaste fyra åren och att försvarets resurser i en sådan situation räcker till. Jag hoppas verkligen det. I det fallet har vi precis samma förhoppningar. Faktum är dock att vi för närvarande lever som på kanten av en vulkan. Det är då i och för sig ganska ointressant om riskerna för att den skall få utbrott som drabbar oss är litet större eller litet mindre. Det intressanta är om det finns risker och om man i så fall, när man har konstaterat att det finns risker, verkligen skall ägna sig åt att minska vår försvarskraft. Det är det som nu görs. Jag kan hålla med försvarsministern om att den skillnad som i år presenteras mellan vårt alternativ och regeringens inte är så stor, bara 150 miljoner kronor, dock plus något hundratal miljoner i reservationsmedelsförbrukning. Vårt förslag i år är emellertid ett provisorium i avvaktan på att den försvarsutredning snarast skall komma till stånd, som är erforderlig efter de faktiskt inträffade nedrustningseffekter vi haft, så att man utan slöseri med medel kan uppnå samma försvarseffekt igen. Detta finns väl förklarat i vår motion, och jag ber att få hänvisa till den.

Herr talman! Låt mig först uttala min tillfredsställelse över att jag hade chansen att komma i denna talarstol före middagen. Orsaken till att det blev så vill jag inte gå in på. Men organisationen måste, förmenar jag, ett annat år ske på ett annat sätt. Utöver detta vill jag uttala min beundran för herr Axel Andersson och det tal han höll — inte för sakinnehållet som sådant, ty det är mig förbjudet som styrelseledamot i Sveriges Radio. Alla av oss har väl någon gång upptäckt att man säger så tråkiga saker att kammarens ledamöter går ut. När herr Axel Andersson talade inträffade att herrarna i Sveriges Radio-TV helt plötsligt packade ihop sina grejor och gick härifrån. Jag vill tro att de inte skall bli så känsliga att vi inte får nöjet att i fortsättningen ha dem i denna kammare och även i medkammaren. Mitt anförande skall icke på något sätt bli kritiskt mot regeringen som sådan. Jag skall bara göra politiska och ekonomiska bedömningar om skatter, konjunkturläget och framtiden. I det sammanhanget skulle jag vilja börja på detta sätt: Vilket ändamål har egentligen de här remissdebatterna? Jag har fått order av partiledningen att stå i denna talarstol, men vad tjänar dessa remissdebatter över huvud taget till när alla skall uttala hur förträffliga de själva är — från regeringen och till oppositionspartierna. Av det tror jag inte att det politiska livet i vårt land befrämjas. När det gäller mina egna landamären är det synd att herr Geijer inte är här. Därför skall jag inte heller ta upp sakproblemet på annat sätt än genom att uttala min förundran över LO:s sätt att reagera. Under gångna år har centerpartiet analogt med vår idémässiga inställning kämpat för att de lågavlönade skulle få det bättre. Och när helt plötsligt — jag skall vara generös och säga så här — LO upptäcker att man fått en bundsförvant, då är man beredd att ta avstånd från den eventuella hjälp som skulle kunna vara nödvändig. Med detta lämnar jag det som tidigare sagts här och övergår till det som jag tänkte tala om. Jag vill då trösta kammarens ledamöter vid denna sena timme med att hälften av mitt manuskript ligger i bänken. Jag förmodar därför att middagen skall kunna avätas i ordinarie tid. När vi i dag ser på det ekonomiska läget, får vi väl säga att vi kan skönja en förbättring, och må vi då bara hoppas att förbättringen skall fortsätta. Sedan finns det osäkerhetsmoment beträffande den takt med vilken vi över huvud taget skall kunna nå en bättre ekonomi såväl i vårt land som i andra länder. Här vill jag göra en parentes. Jag tror inte att någon av oss skall slå sig för sitt bröst och säga: De och de reformerna har vi genomfört, och de och de vill vi genomföra. Centerpartiet ser läget i år på detta sätt: Vi har en budget om 42 miljarder. Det finns i dagens läge inget utrymme för nya reformer, utan man måste inskränka sig till att om möjligt fullfölja det som påbörjats. Vi är av den bestämda uppfattningen att det för närvarande inte finns något utrymme för skattehöjningar. Jag tror att folket i gemen, vilket parti man än tillhör, i dagens läge måste uppskatta att även vi som arbetar i detta hus anser oss böra spara med statens utgifter. Det är väl huvudanledningen till att vi icke föreslagit några som helst nämnvärda utgiftshöjningar detta år. Ett av de problem som finansministern särskilt nämner i finansplanen är de skillnader i fråga om arbetsmöjligheter som finns i olika delar av vårt land. Det är en fråga som vi har diskuterat många gånger tidigare. Jag vill bara uttrycka min tillfredsställelse över att man nu har slagit in på sådana vägar att man är beredd att inte se vårt lands ekonomi som en helhet, utan att det i Norrland och även annorstädes i vårt land behövs selektiva åtgärder för att skapa arbetsmöjligheter. Ett annat problem som inger oss alla betänkligheter och måhända gör oss ledsna är stagneringen av investeringsverksamheten i vårt samhälle. Många talare har redan varit inne på den frågan. Varken på kort eller lång sikt finns det några som helst möjligheter att tänka sig nya reformer och måhända inte heller att fullfölja gamla och nödvändiga sådana, om inte investeringstakten och därmed sysselsättningen och inkomsterna för staten över huvud taget ökar. Jämfört med de närmast föregående åren kan man konstatera att trenden på arbetsmarknaden under år 1968 har pekat uppåt. Men vi skall även ta ad notam det som sker i vår omvärld, i Europa, inom EFTA och EEC. Vår industri är ju absolut beroende av hur mycket vi kan sälja och därmed hur många vi kan ge sysselsättning i vårt land. Vi vet att arbetslösheten har ökat. Jag vill ge den talare från regeringsbänken rätt som anför att ökningen av antalet arbetslösa kommer att hålla sig mer och mer konstant under de närmaste åren. Vi måste inte bara ta hand om det ständigt ökande antalet handikappade utan också all den friställda arbetskraft som vi kommer att få. Då går mina tankar än en gång till de nordliga länen. Statsministern slog sig bildligt talat för sitt bröst i dag när han sade att vi har skapat möjligheter till omställningar, möjligheter till flyttningsbidrag osv. Den som känner till hur dessa bidrag verkar — det är eljest lätt att genom AMS få veta reglerna för dem — känner också till hur urusla de är för de människor som får dem. Vi måste se till att det skapas bättre regler än de som finns för närvarande. Jag kritiserar varken den statliga, privata eller den kooperativa industrin. Min inställning är att de olika företagstyperna skall konkurrera med varandra. Jag är den förste att säga att om herr Langes företag, som nu är avvecklat till större delen, i en framtid visar sig vara mer effektivt än de privata är det självklart att vi skall satsa på det. För närvarande är det så att den privata företagsamheten har visat sig betydligt överlägsen den statliga. Problemet med arbetslösheten i den nordliga delen av landet måste lösas. Jag upprepar ännu en gång att vi inte får stirra oss blinda på det som händer i landet i dess helhet, utan vi måste sätta in selektiva åtgärder som visar sig vara effektiva. Här drar jag bara ett exempel. Förra året motionerade vi om selektiva åtgärder för norrlandslänen. Den motionen avslogs. Jag tror att om regeringspartiet hade accepterat den linjen — jag nämner t.ex. energiskatten för företagen -— hade vi haft ett bättre ekonomiskt läge i dag än vad vi har. Det skulle vara önskvärt, herr talman, om vi i den politiska debatten, mig och andra i detta hus inberäknade, skulle kunna se mera realistiskt på den utveckling och på det beroende som vi har i förhållande till vår omvärld och handla och tala därefter. För att nu infria vad jag lovade från början, så låt mig önska kammarens ledamöter, allra först herr talmannen, en smaklig måltid.

Herr talman! Herr Sundin började med att uttala några funderingar över vad remissdebatterna egentligen skulle tjäna till.

Jag förstår ju reaktionen hos en journalist som kommer hit och lyssnar. Remissdebatten pågår i tre da gar, intresset tynar undan för undan, och även om tankarna uttalas bryr sig ingen om att byta dem med någon annan, utan man har dem liksom för sig själv, men man får dem in i protokollet. Jag trodde att vi i år skulle få ett större underlag och mera tankar att diskutera och utbyta i remissdebatten, eftersom den inte uteslutande skulle bygga på statsverkspropositionen och finansministerns funderingar om möjligheten att klara inkomster och utgifter såsom de presenterades i finansplanen. Vi skulle också ha de motioner som hade avlämnats under den allmänna motionstiden. Vi vet ju att där finns varierande uppslag och idéer om det ena och det andra. Erfarenheterna av detta skulle naturligtvis vara av intresse när man senare skall ta ställning till om det var lämpligt att ha remissdebatten före motionstidens slut eller efter. Jag vet inte om vi fått någonting att bygga på. Det har ju sagts ifrån att motionerna i år inte innehåller några sådana förslag som behöver tas upp till diskussion i detta sammanhang, i varje fall inte de motioner som har petitakaraktär. Det som där framföres sägs inte vara någonting annat än tankar vid detta tillfälle, som möjligen sedermera skulle kunna utgöra underlag för att realiseras. Jag har fattat de reservationer som gjorts i de tidigare anförandena på det sättet. Men statsverkspropositionen och finansplanen har ju diskuterats i tidningarna och andra massmedia redan före remissdebattens början, och kommentarerna har som vanligt varit något blandade. De varierar från ett konstaterande av en viss berättigad försiktighet med hänsyn till den trots allt fortfarande bestående osäkerheten i fråga om utvecklingen här hemma och kanske framför allt i omvärlden. Några har funnit det överraskande att den stora valsegern i höstens andrakammarval knappast satt några påtagliga spår i det framlagda budgetförslaget. Andra återigen har betecknat budgeten som urkonservativ. De som står bakom det omdömet är tydligen just de som har väntat sig stora och revolutionerande förslag i statsverkspropositionen efter valsegern.

Det är ju avgörande för det slutresultat man kommer till när man är färdig med genomläsningen och skall gå att avge sitt omdöme.

Men de ekonomiska förutsättningarna för ytterligare kostnadskrävande reformer har icke i nämnvärd grad påverkats av valresultatet. Vad som beslutats redan under 1968 års riksdag och som väl många i viss utsträckning vill ta till intäkt för misstanken att det har gjorts i valtaktiskt syfte, är mycket kostnadskrävande reformer. Till en del har de trätt i kraft först den 1 januari i år. Äldrestödet och den utökade omskolningsverksamheten började gälla redan den 1 juli förra året, men beslutet om stödet till barnfamiljerna träder i kraft först innevarande år. Jag tillhör dem som tycker att det finns ett motiv för en försiktig bedömning. Det finns knappast någon anledning att ta valresultatet till insikt för att rusa i väg i en sådan fart att det — för att använda studentspråk — skulle kunna svartna för ögonen. Man skall alltid ha sikten klar och om det skulle visa sig möjligt kunna företa justeringar både uppåt och nedåt, som det en gång i tiden har sagts när man livligt diskuterat den rörliga räntan. Så kan det ju också vara i fråga om konjunkturerna att man skall ha möjlighet att rätta till politiken i båda riktningarna. När jag säger att jag delar finansministerns uppfattning att det finns skäl för en viss försiktighet vid bedömningen av utrymmet för nya kostnadskrävande åtgärder under det kommande budgetåret, gör jag det därför att försiktigheten i finansministerns version inte betyder total återhållsamhet. Folkpensionärerna kommer att få vissa tillägg, framför allt de som inte har mer än folkpensionen att leva på eller som har folkpensionen plus ett relativt litet tillägg från ATP. Sjukförsäkringen kommer att förbättras. Visserligen slår väl resultatet av den förbättringen inte igenom i den nu föreliggande budgeten, men det visar i alla fall att det finns ett utrymme för förbättring. Det har i år blivit ett rekord i fråga om antalet avlämnade motioner under den nu gångna s.k. fria motionstiden. Skulle antalet motioner enbart vara avgörande vid bedömningen av aktiviteten hos motionärerna, skulle väl resultatet kunna bli ett konstaterande att denna aktivitet icke synbart påverkas av den försiktighet som finansministern har givit till känna i sina uttalanden. Nu är ju emellertid antalet motioner icke användbart vid en sådan bedömning. Dels är väl ett stort antal av motionerna sådana som sannolikt årligen återkommer — det har de ju gjort sedan ett flertal år — dels ställes väl i åtskilliga motioner yrkanden i samma sak. Sålunda berörs i år pensionsfrågan i över 30 talet motioner, och frågan om sjukförsäkringen har likaledes tagits upp av ett stort antal motionärer. På samma sätt förhåller det sig väl över hela linjen — det gäller här sammanfallande yrkanden, och i vissa fall kan det väl också gälla motstridande yrkanden. Det är yt terst sällan som en motionär kan räkna med att få ha ett aktuellt ämne alldeles för sig själv. Det har ännu inte varit möjligt att ta del av denna stora motionsflod, eftersom många motioner ännu inte kommit i tryck och de som redan kommit i tryck delats ut under tid då riksdagsmännen varit borta och följaktligen bilvit tillgängliga först under gårdagen. När jag därför nämner antalet motioner i pensionsoch sjukförsäkringsfrågan grundar jag detta på det material som vi i andra lagutskottet har fått genom de motioner som remitterats dit. Vi har då som underlag haft manuskripten och alltså inte motionerna i tryckt form. Men det finns trots detta möjlighet för vårt utskott att räkna med att yrkandena i stort sett rör sig om ändring i gällande lagar och nya eller höjda anslag avseende skilda intresseområden allt efter den inriktning motionerna har eller de motiv motionärerna själva anfört för sina respektive yrkanden. De mera omfattande och vittsyftande motionerna har väl oftast karaktären av partimotioner som sällan uppfattas som realistiska alternativ för dagen utan mera som programpresentationer. Så är väl förhållandet i år beträffande det nu i dag omtalade skatteförslaget från det moderata samlingspartiet. Det ligger helt säkert ett betydande arbete bakom utformningen av ett sådant skattealternativ, men det är förmodligen värt besväret i utbyte mot att få det i tryck och få därmed följande publicitet. Huruvida detta förslag någonsin kommer att bli ett realistiskt alternativ är väl tills vidare ändå en öppen fråga. Självfallet presenteras också i partimotioner alternativa förslag rörande betydelsefulla aktuella frågor i annat sammanhang — frågor som alltid är aktuella i samhället och har varit det under ett flertal år. Det kan här gälla brottsbekämpandet, narkotikaproblemet, vårdfrågor och u-landshjälpen m.m.

Självfallet har den ringa effekten ett visst samband med det stora antalet motioner och att de ofta motstridiga yrkandena i dessa är svåra att ta upp till en realbehandling. Det är inte realistiskt att räkna med att ett tusental motioner skall kunna bli föremål för en realbehandling under en enda riksdag. Eftersom någon sållning av motionerna före avlämnandet inte sker, blir resultatet för ett kanske alltför stort antal motioner ingenting annat än ett nummer i ett utskottsutlåtande. Detta avskräcker tydligen ime motionärerna från att få ett nummer även i följande års protokoll. I år har vi, som jag tidigare har närunt, till andra lagutskottet fått ett stort antal motioner, som framför allt berör = socialförsäkringsfrågorna. Det gäller lagen om allmän försäkring och i huvudsak, som sagt, pensionsoch sjukförsäkringsfrågor. Bland dessa motioner finns också en motion med hemställan om en allmän översyn av lagen i fråga. Skulle utskottet finna en sådan översyn vara påkallad, vore det ju rationellt att ta denna motion först och sedan låta alla de andra motionerna följa med i samma beslut. Det finns ju ingen anledning för utskottet att diskutera ett 50-tal motioner, om utskottet ändå så småningom tillstyrker en hemställan om en allmän översyn. Men så rationellt behandlar utskottet förmodligen inte denna fråga. Jag bara omnämner möjligheten för att liksom illustrera de tankar om motioner som motionärer och övriga riksdagsmän kan ha i framtiden. Ofta är det stora maskor i sållet, och följaktligen är det inte så många motioner som kommer att omnämnas i protokollet. Däremot kommer varje motion alltid att bli ett nummer i ett utskottsutlåtande. Nu har jag, herr talman, inte tagit upp dessa frågor bara för att ge några anvisningar, långt mindre för att kritisera eller för att försöka tala om för vederbörande hur de skall bära sig åt för att kunna minska produktionen av motioner men samtidigt få en större effekt. Jag tror att det skulle vara förenat med stor risk att bli lika ineffektiv som många motioner i verkligheten blir. Jag har egentligen tagit upp detta för att nu, herr talman, innan jag slutar få tala om att jag har funderat på ett par andra frågor, utan att det har gått så långt att jag har skrivit ner dem i form av en motion. Det är sådant som har diskuterats i många olika sammanhang, men där jag ändå tycker att det borde finnas plats för ett utbyte av tankar. Alla tankar på detta område är alltså inte utbytta. Jag har varit på en sammankomst, som ordnades av Föreningen riksdagsmän och forskare. Där talades om forskningsresultaten på olika områden. Bl. a. fick vi veta att man på det medicinska området har kommit mycket långt och skapat effektiva läkemedel, vilka har gjort det möjligt att bekämpa sjukdomarna med bättre resultat än tidigare. Det har man kunnat utläsa ur statistiken beträffande medellivslängden. Den ökar undan för undan. Det kanske inte är omöjligt att man på 1980 talet kan konstatera en medellivslängd på 80 år. Samtidigt fick vi del av den forskning som pågår på den tekniska sidan. Om jag har fått alla mina uppgifter från den nämnda sammankomsten eller om jag också har läst någon artikel i frågan vet jag nu inte, men man har kunnat konstatera att den tekniska forskningen går mycket snabbare. Det vi diskuterade för 15 år sedan — eller åren närmast efter kriget och alltså ännu längre tillbaka i tiden — om resultatet av den rationalisering, som man väntade, och nödvändigheten av att anpassa sig till den, det är redan ett passerat skede. Man har nu kommit mycket, mycket längre, och det företag som vill följa med måste vara berett på att utnyttja den nya tekniken. Det betyder att arbetet alltmer kommer ait bestå i att trycka på knappar, och för det behövs det inte lika många anställda som när det gäller att utföra ett icke automatiserat arbete. Där man har nått längst på detta område är det följaktligen en ytterst liten personalstyrka, som sköter maskinerna i fabrikerna.

Det nya fordrar något annat av en anställd än vad han har gjort tidigare. Möjligen har han inte förutsättningar för en omskolning eller också har han blivit så gammal, att han inte har tillräckligt fin känsel i fingrarna eller tillräckligt många tankar i huvudet för att det skall räcka för det nya systemet. Resultatet blir att ett stort antal människor utrationaliseras vid omkring 60 års ålder, och dem måste vi ta hand om på något sätt. Då kan man fråga sig vad det är för glädje med att medellivslängden ökar om man samtidigt får en kortare tid i produktionen. De flesta uppskattar väl ledighet, men säkert allra mest så länge som de står kvar i produktionen och väntar på den stora lyckan att bli lediga från denna. Men den lyckan kommer de över på några månader eller ett år! Sedan skulle de gärna vilja fortsätta arbetet igen. Därför tycker jag att man borde — i samband med allt annat, som skall undersökas och utforskas — också ta reda på vilken utveckling vi har att vänta på det här området. Blir det så som jag har skisserat, så är det ju inte fråga om när vi skall bli färdiga att besluta om en lägre pensionsålder, utan i stället kommer vi i den situationen, att vi måste ta hand om dem som av olika skäl inte kan göra en fullgod insats i den alltmer avancerade produktionsprocessen. De problem som uppkommer i och med en sådan utveckling kan inte lösas med provisoriska åtgärder — åldersstöd eller möjligheter att få förtidspension efter andra grunder än rent medicinska. Vad som gäller för dagen är ett provisorium, och så länge vi rör oss med provisorier kommer de som lever av dem — så gott det nu går — alltid att ha en känsla av att de inte har något att förlita sig på i fortsättningen. Herr talman! För att nu inte överskrida klockslaget 17 med mer än högst en kvart, skall jag lämna det här avsnittet med att uttala, att jag har gjort ungefär samma spekulationer som andra i fråga om miljövården och de till den hörande problemen med luftförstöring och vatitenförorening. Många gånger presenteras resultaten av utförda undersökningar på ett ganska chockartat sätt. Det talas om risk för förgiftning genom luften man andas och fisken man äter, men det talas mycket litet om verkligt effektiva åtgärder, som skulle kunna sättas in för att i varje fall undan för undan minska riskerna.

Det sistnämnda är ju något särskilt påtagligt i storstäder och andra tättbebyggda samhällen.

Herr talman! Jag har inget yrkande beträffande remissen — jag har en känsla av att det mesta redan är remitterat.

Herr talman! Av allt att döma blir konsumtionssamhället och konsumenternas problem en fråga av mycket väsentlig betydelse under 70-talet. Om någon hade talat om detta för de husmödrar och hushållslärare, som i början på 40-talet ställde frågan om konsumenternas betydelse i samhällsutvecklingen och skapade den första institution som intresserade sig för deras bekymmersamma situation, nämligen Hemmens forskningsinstitut, så skulle de säkert ha häpnat i hög grad. Någon större entusiasm från statsmakternas sida mötte de verkligen inte vid starten utan mer av skepsis varför det skulle vara nödvändigt att informera husmödrarna om den rätta kniven eller köksmaskinen. Men ära vare dem! De gick till verket med grundlighet och energi och skapade det intresse som inte fanns hos statsmakterna. Under årens lopp har intresset på den statliga sidan blivit större men också tagit sig egenartade uttryck. Sedan den tiden har vi begåvats med inte mindre än tolv olika utredningar i konsumentupplysningsfrågor. Högen av betänkanden är alltså imponerande. Att denna hög bara fött en råtta torde vara litet överdrivet — institutioner har onekligen vuxit upp och statsanslag har också beviljats. Men institutionerna har alltid hållits på sparlåga, fastän regeringen uttryckligen sagt ifrån att här måste tas krafttag. Årets statsverksproposition är ett exempel på hur de anslagskrav som flera av dessa institutioner ställt — prisoch kartellnämnden, konsumentrådet, konsumentinstitutet och VDN — har blivit drastiskt nedskurna. Ett av motiven har varit att den hittills senaste utredningen, nämligen konsumentutredningen, fortfarande sitter och värker på sitt betänkande. Den tillsattes 1967 men är av samma kartläggande karaktär — med en översyn över hela problemkomplexet — som folkpartiet begärde för fyra år sedan. Hade denna översikt startat då, torde åtskillig dyrbar tid ha kunnat vinnas, för att inte tala om vad de mellanliggande utredningarna kostat. Under senare tid har konsumentfrågorna och konsumentens ställning i samhällsekonomin också blivit ett hett politiskt stoff. På konsumentstämmor och i massmedia har ivriga röster höjts med förslag till åtgärder, som går ut på att styra konsumtion och handel så mycket som möjligt genom statlig regi, helst genom ett statligt konsumentverk. I klartext torde det betyda att konsumenternas fria val begränsas och att de manipuleras — för att använda ett modernt uttryck — till att köpa vad andra tycker att de skall ha. Därav följer självfallet att också produktionen blir styrd. Detta kan inte accepteras i en liberal ekonomi, dvs. i ett samhälle karakteriserat av marknadshushållning och fritt konsumtionsval. Vi vill slå vakt om konsumenternas rätt att träffa köpbeslut som tillfredsställer dem. Men det ställer stora krav på den enskildes kunskaper. Det vore onekligen intressant att få någon klarhet i — inte bara antydningar om — hur en konsumtionsdirigering skall kunna åstadkommas i ett ekonomiskt system som vårt. Skall det dekreteras vad vi får köpa? Skall en del varor få klarsignal för tillverkning, andra förbjudas? Skall det bli rött ljus för en del och grönt för andra? Eller skall statliga företag och deras varor premieras? Skall experter i ett verk bestämma tjänsteoch varuutbud genom analys av konsumenternas förmenta verkliga behov? Men dessa behov varierar ju fantastiskt fort! Vad som var överflöd för en kort tid sedan får man socialhjälp till i dag. Bilen var lyx i går, i dag är den ett arbetsredskap. En klar konsekvens av detta resonemang är att man mer eller mindre omyndigförklarar konsumenterna. De förstår ju inte sitt eget bästa. De handlar dumt och oekonomiskt — så här kan det ju inte få fortsätta! Jag och du, ärade riksdagskollega, skall köpa och använda de kläder, livsmedel, möbler och annat som till livets nödtorft hör — ty mer lär det väl inte bli — som experter, vilka begriper det så mycket bättre än vi, anser att vi bör ha. Perspektivet är inte uppiggande. Det kan ju bli mat som vi inte tycker om, stolar som vi sitter illa i, overaller som inte passar oss och glasögonbågar som inte klär oss. Att bli behandlad som en omyndig, vilken inte förstår sitt eget bästa, är något som ingen uppskattar, åtminstone inte de som anser att de kan ta vara på sig själva. Konsumenterna vill inte bli betraktade som »dumma gäss», för att citera en argsint insändare nyligen i Svenska Dagbladet. De vill ha sakliga upplysningar, grundade på forskning men uttryckta på ett vettigt språk. De vill uppenbarligen inte längre nöja sig med konsumenttyckare i press och massmedia, som ofta kommer med så elementära upplysningar att vilken erfaren husmoder eller annan konsument som helst känner sig utsatt för förolämpningen att ha svårt att fatta. Men skall vi kunna tillhandahålla saklig upplysning som verkligen är användbar för den stora allmänheten så måste denna upplysning föregås av forskning, och till det ändamålet fattas pengar. Man kan inte forska utan kvalificerat folk, utan lokaler och andra resurser. Men det är vad statsmakterna — alltså regeringen — begär av främst konsumentinstitutet. Bristen på folk är betydande. Barackerna finns kvar. Utan forskning har man heller ingenting att upplysa om. Att det går så pass bra som det går är egentligen beundransvärt av dem som arbetar på institutet. Vi kostar på oss femtio öre per individ för upplysning från detta institut. Hade det bara fått en femtioöring till, skulle det ha sett helt annorlunda ut, enligt personalens egen uppfattning. Vad man redan tycks ha lyckats med på vägen mot denna jämlikhetens idealtillvaro är att bygga upp en motsatsställning mellan konsumenterna å ena sidan och producenterna och handeln å den andra. Tonen har skärpts åtskilligt på senaste tiden — en skärpning som inte bara är meningslös utan farlig. Vi sitter ju alla i samma båt. Alla är konsumenter, även den pampige företagaren och köpmannen. Alla är vi i arbetsför ålder producenter av varor och tjänster. Nu har den senaste veckan här i huset författats motioner i hundratal, en produktion lika god som någon annan, tycker vi åtminstone själva. I stället för att beskjuta varandra måste vi arbeta oss fram till metoder för samarbete. Men det kan inte ske genom att konsumenterna beskyller producenterna och distributörerna närmast för lurendrejeri och dessa å sin sida försöker skapa orimliga behov och saluföra varor med metoder som inte har med saklighet att skaffa. Jag instämmer helt i vad herr Dahlén sade i dag på förmiddagen: Visst kan de åstadkomma också dåliga varor, men det gäller att genom upplysning bland konsumenterna motarbeta dessa. Vi har lagt fram en motion, i vilken vi har begärt en hel del åtgärder till konsumenternas fromma. Vi har bl.a. föreslagit ett näringsråd, som skulle möjliggöra samråd mellan konsumenterna och näringslivets representanter. Vi måste nämligen nå fram till en bättre balans och ett bättre samarbete mellan dessa två olika parter. Och här kommer <konsumentupplysningen in som den viktigaste faktorn. Upplysta och kunniga konsumenter är till fördel för producenterna, något som dessa också mer och mer har insett och uppskattar. Vad konsumentupplysningen egentligen innebär, därom tvistar de lärde, liksom om hur den skall bedrivas. Enligt min uppfattning skall den starta i skolan under beteckningen konsumentkunskap. Ännu har vi inte nått därhän att ämnet blivit obligatoriskt, vilket är ett stort minus, även om det tas upp mer eller mindre ytligt i olika ämnen. Primära kunskaper i konsumtionsval m.m. gör det mycket lättare för ungdomarna att senare tillgodogöra sig de informationer och den konsumentupplysning som de upplysningsoch undersökningsorgan förmedlar som är verksamma just på detta område. De får också större möjligheter att freda sig mot felaktig konsumentupplysning. Till den anser många att reklamen hör. Men reklam är någonting helt annat än konsumentupplysning. Den är producenternas och handelns metod att nå konsumenterna direkt för att saluföra en vara. Ibland kan den vara mycket informativ och likställd med god konsumentupplysning, och då är den verkligen för staten utomordentligt billig och når mycket stora kretsar. Att den kan urarta och ta sig sådana uttryck att även den omyndigförklarar konsumenterna skall inte förnekas. Jippon av olika slag, kändisar som sjunger sentimentala visor i varuhusen för att locka kunder, samlandet av lappar i kaffeburkar för att få billigare silverskedar, rabattkuponger och plastleksaker slipper vi aldrig ifrån, förrän vi fått upplysta och kunniga konsumenter som själva sätter stopp för den trafiken. För flera år sedan föreslog vi här i kammaren i en motion att ett samarbete borde inledas mellan konsumenter, producenter och handel ute på fältet genom bildandet av konsumenikommittéer, i viss mån efter engelsk förebild. Det ville inte riksdagen. Men förra året togs idén upp av främst LO, och med statsanslag från konsumentrådet har sådana kommittéer bildats på några ställen i landet. Det gick bättre när regeringen närstående ekonomer tog upp förslaget, fast de kanske inte läser riksdagstryck utan trodde att de hittat på idén själva. Kommittéerna önskas lycka till, men jag ifrågasätter om inte underlaget är för smalt. Vissa arbetsmetoder skulle jag också vilja sätta ett frågetecken för. Konsumentkommittéerna leds av ett centralt råd från LO. Därifrån skickas bland annat ut s.k. köpråd till konsumenterna. Ett av dem har hamnat också på mitt skrivbord. Första momentet i »Råd till konsumenter», utskickat av LO-ekonomen Lillemor Erlander, lyder så här: »Köp aldrig något utan att kontrollera priserna hos andra företag. Det går mycket lätt per telefon. Fråga då också om omsen är inräknad.» — Det var alltså före jul. Om jag skall köpa strömming, ska jag alltså ringa runt och informera mig om priset först. Det måste öka min telefonräkning, och det må nu vara hänt. Men telefonen hos detaljisten blockeras ju och där måste anställas en person för att svara på allas frågor, om nu konsumenterna följer detta råd. Jag tycker det är rena nippran. Visst är priset en mycket viktig faktor, men debatten kring inköpen under den senaste tiden har i klartext visat, att även sådana faktorer som kvalitet och service samt affärernas lokalisering är av väsentlig betydelse för konsumenterna. Vi avsåg något helt annat med tillskapandet av konsumentkommittéer, inte minst ett utbyte — just ett utbyte — av erfarenheter mellan konsumenter och producenter, kort sagt en samverkan till bådas gagn. Herr talman! De mänskliga problemen här i livet är dock inte enbart materiella. Statsverkspropositionen = liksom motionerna och remissdebatten spänner över ett vitt fält, och jag tar mig friheten att göra detsamma. Till årets riksdag är aviserad en proposition om arvsrätt för utomäktenskapliga barn som är mycket välkommen, då den bör innehålla en utvidgad sådan rätt. Många av oss har i åratal väntat på denna proposition. Att den blivit försenad lär ha berott på att den borde föregås av ett utvidgat skydd för efterlevande make eller maka. Ett betänkande från familjerättskommittén som avgavs 1964 innehåller också ett förslag i den riktningen. Detta har emellertid ännu inte lett till någon proposition. Remisserna var »blandade», och en överarbetning anses böra ske. Men detta betänkande har i den allmänna debatten från radikalt håll utsatts för en kritik, som jag tycker är värd ett bemötande. Justitieministern har dessutom aviserat en ny utredning, som bl.a. lär skola skapa en juridisk ram kring de nya samlevnadsformer som man anser blir framtidens. Detta låg inte inom familjerättskommitténs direktiv, ett faktum som nästan alltid förbises i denna debatt. Det ligger inget egendomligt eller förkastligt i att människor i ett så föränderligt samhälle som vårt bryter sig ut ur den äktenskapliga formen för att finna ett förhållande, som bättre passar deras frihetslängtan, med andra ord sätta bo utan präst eller borgmästare. Ofta kallas det samvetsäktenskap. Man kan undra vad det egentligen har med samvete att göra. Hur länge skall herr A bo med fröken B för att det skall kallas samvetsäktenskap? Skall det vara en månad, eller skall det vara ett år? Och skall samhället verkligen behöva intressera sig för om de har samma adress under en kortare tid? I varje fall får de väl tala om för samhället om de vill ha dettas skydd sedan de flyttat ihop. Samhället har inte så mycket att göra med att två människor flyttar ihop. Det verkliga problemet inträder ju först när barnen föds. Dem måste samhället skydda på alla tänkbara sätt, även juridiskt. Det är alla barns oförytterliga rättighet, jämställd med de mänskliga rättigheterna i övrigt, att få veta vem som är dess far, i den mån detta går att fastställa. Därför finner jag det vara nonsens att tala om äktenskap som samhället inte skall lägga sig i, samtidigt som man vill ha samma skyldigheter och rättigheter som ett legaliserat äktenskap. En SIFO-undersökning som nyligen gjorts har visat att svenska folket är förbluffande troget i sina äktenskap, om man nu har talat sant — ett förhållande som verkligen väckte häpnad på många håll och besvikelse på andra. Man hade tydligen inte väntat sig detta resultat av undersökningen. Vi kommer aldrig ifrån att ett förhållande mellan två parter, som de själva inte vill anse som kortfristigt, måste registreras för att ge rätt skydd, även om det inte legaliseras. Behövs det då något skydd? Ja, all erfarenhet visar att det behövs ett skydd, framför allt för kvinnorna. Förmodligen kommer de i framtiden — men det får jag inte vara med om — att ha fostrats upp till självständiga, yrkesutbildade kvinnor, som alla »går med egna vågor genom havet» och inte är beroende av någon man. Det vore verkligen roligt att få vara med då, och jag skall inte sörja den grupp av ekonomiskt beroende kvinnor som nu så ofta blir föremål för medömkan, och det med rätta. Vi inom folkpartiet skall arbeta och vi arbetar för att bereda kvinnorna samma möjlighet till yrkesutbildning som männen och med olika medel stimulera dem till yrkesarbete. Vi vill under alla omständigheter ge dem valfrihet mellan yrkesarbete och hemarbete. Vi arbetar också och skall arbeta vidare för att ge dem likställighet på arbetsmarknaden. Vi arbetar och skall arbeta för att lyfta dem upp ur den låglönegrupp, där många kvinnor befinner sig. Men än så länge måste hänsyn tas till kvinnans beroendeställning inom hemmet, ty det är enbart där som denna manifesteras. I 700000 äktenskap är det endast mannen som har egen inkomst. Detta måste betyda att 700 000 kvinnor fortfarande är hänvisade till hemarbete och därmed ekonomiskt beroende av sin man, antingen de vill eller inte. Denna grupp går inte att önska bort, vare sig när det gäller arbetsmöjligheter eller vårt skattesystem för att ta ett par exempel. Den kommer inte heller att kunna önskas bort under lång tid framöver. Man måste ta hänsyn till den gruppen, inte minst i diskussionen kring de familjerättsliga förhållandena. Det finns grupper av ensamstående mödrar, frånskilda kvinnor och änkor som det är samhällets skyldighet att garantera en något så när skyddad tillvaro, och det måste ske dels ekonomiskt och dels juridiskt. Det är för dem vi först skall reformera. Sedan kan vi fröjda oss över visionen av enbart med männen i alla avseenden likställda kvinnor och rätta oss efter deras status. Vi lever uppenbarligen i en brytningstid för kvinnorna. Jag tror emeilertid att vi har mycket långt kvar till den dag då kvinnorna kan göra sina krav gällande — tyvärr, måste jag säga och få dem genomförda. De har beklämmande li tet att säga till om i de församlingar som verkligen beslutar om deras livsföring och om samhällsutvecklingen över huvud taget. De är dåligt representerade i så gott som alla beslutande församlingar, från kommunala nämnder och styrelser ute i landet och hit upp i riksdagen. På sina håll har de gått kräftgång. Med jämna mellanrum har kvinnorna själva startat kampanjer för ökad kvinnorepresentation. En sådan kom till stånd i höstas på initiativ av Fredrika Bremer-förbundet. Till denna anslöt sig bl.a. alla de demokratiska kvinnoförbunden, och arbetet sattes i gång på såväl riksnivå som ute i distrikt och lokalavdelningar. På de första sammanträdena hördes heller inget gnissel jag var inte själv med men har fått protokollen. Besluten fattades i sämja och med full anslutning. I november tillsattes en arbetsgrupp, i vilken bl.a. en socialdemokratisk kvinna invaldes. Pressen var välvillig, och i ett flertal socialdemokratiska tidningar kunde läsas ett upprop med fullt instämmande i denna kvinnokampanj. Ett sammanträde utsattes till den 9 december, men ett par dagar innan kom ett brev till alla organisationer, ett protokollsutdrag från det socialdemokratiska kvinnoförbundet, att deras VU efter en kort diskussion beslutat att de socialdemokratiska kvinnorna inte längre kunde kvarstå som ansvariga i kampanjen. Som motiv uppgavs att de riktlinjer som fattats av de samarbetande organen, alltså med full anslutning från bl.a. det socialdemokratiska kvinnoförbundet, vars ordförande Lisa Mattson hade deltagit i arbetet, inte hade fuillföljts, och arbetet hade inte fortskridit som man väntat. Några avvikande meningar om arbetets fuliföljande eller någon kritik mot detta hade dock inte i någon form på sammanträdena framförts av de socialdemokratiska representanterna. Självfallet väckte detta utträde ur kampanjen en storartad förvåning bland de övriga organisationerna, för att använda ett milt ord. Det föll i själva verket ned som en bomb. Följden blev att kampanjen rann ut i sanden. Från = socialdemokratisk sida var man angelägen om att inte väcka en pressdebatt till liv. Det skulle skada kvinnorna — »fruntimmer kan aldrig hålla ihop», ungefär så skulle psalmerna gå. Även om risk för att detta blir betyget över denna kvinnokampanj anser jag att detta svek — något annat ord tycker jag inte man kan använda om de socialdemokratiska kvinnornas uppträdande i denna gemensamma kampanj för ökad kvinnorepresentation — måste påtalas, och för det har jag valt remissdebatten. Det måste ha hänt något mellan det sammanträde, då de socialdemokratiska kvinnorna var fullt införstådda med att arbeta sida vid sida med de andra kvinnoorganisationerna, och till det VU sammanträde, då man beslöt att lämna hela kampanjen, väl medveten om att det hela skulle leda till ett fiasko. För detta fiasko är de socialdemokratiska kvinnorna ansvariga. Deras tillvägagångssätt kan inte betyda något annat — om det nu inte är något särskilt som har inträffat — än att deras intresse är mycket ljumt för att öka kvinnorepresentationen i de beslutande församlingarna. Det finner inte bara jag, utan alla som satsade på denna kvinnokampanj över partierna som en ganska oerhörd manifestation. Jag tycker att alla kvinnor ute i landet bör få veta detta. Det är, herr talman, anmärkningsvärt, och eftersom de socialdemokratiska kvinnornas ordförande har plats här i kammaren, bör det vara enkelt att få ett svar. Jag tror att alla svenska kvinnor, som är aldrig så litet intresserade av dessa frågor, skulle vara tacksamma för det svaret. Varför ville ni inte vara med om en opolitisk kampanj för att försöka väcka fler kvinnor till samhällsintresse och få dem med i politiskt arbete?

Herr talman! Jag tycker att remissdebatten är fel ställe för protokollsuppläsning. Annars skulle jag kunna komplettera med ett protokoll, som alla inblandade kvinnoorganisationer avlämnade i januari, där vi konstaterade att vi hade fullföljt planerna, att vi centralt lagt upp de kampanjer vi tänkt på och där vi uppmanade de inblandade organisationerna att fullfölja dessa kampanjer ute i landet där så befanns lämpligt och möjligt. Jag kan tala om för fru Hamrin, som tydligen inte såsom jag kunnat följa denna fråga, att man i Göteborg har haft inte mindre än tre möten, som varit så fullsatta att man har fått avvisa människor. Det är också ett par kampanjer i gång i Dalarna och på andra håll ute i landet. Jag tycker verkligen inte att detta är något lämpligt forum för att ta upp en sådan debatt på slutet av vissa allmänna synpunkter om konsumentupplysning och äktenskapsrätt. Vi har sett det som vår uppgift att på allt sätt försöka verka för att kvinnorna blir representerade. Vi kan givetvis bara arbeta inom vårt eget parti, men vi har uppenbarligen varit betydligt mer framgångsrika än något av de andra partierna. Med den repliken, herr talman, anser jag att den här delen av fru Hamrins inlägg i remissdebatten borde vara avslutad.
Herr talman! Jag erkänner gärna att mitt anförande kanske var illa komponerat, men det tycker jag inte har så väsentlig betydelse. Fröken Mattson vet mycket väl att kampanjen aldrig genomfördes så som kvinnorna hoppats, nämligen som en stor manifestation över hela landet. Den rann ut i sanden. På ett och annat håll där man börjat med en kampanj som absolut inte kunde avslutas, där fullföljde man den, bl.a. i Göteborg, där fröken Mattson är bo satt och vet om detta lika bra som jag. Men det var inte svar på min fråga. Jag frågade varför de socialdemokratiska kvinnorna drog sig ur denna kampanj, som dock startades så bra med samtliga organisationer. Jag erkänner att de socialdemokratiska kvinnorna har haft en större framgång än vi i andra partier med att få ökad kvinnorepresentation, men det beror i någon mån på att socialdemokraterna är det största partiet. Jag tycker inte heller det är malplacerat att här i remissdebatten beklaga, att det gick som det gick med denna kampanj, som höjts över partierna och kunnat ge kvinnorna tillfälle att manifestera sig, vilket väl behövs. Det har tagits upp mindre väsentliga frågor i remissdebatten. Jag skulle vilja ha svar på min fråga, ty det var inget svar jag fick.

Herr talman! Trots att jag älskar kvinnor, skall jag inte engagera mig i den här kvinnodebatten, utan jag skall ge mig in på de mer substantiella ekonomiska problemen. Redan i den allmänna debatten i höstas tillät jag mig uttala att den ekonomiska politiken under 1968 varit framgångsrik så till vida, att pris och kostnadsutvecklingen kunnat hållas tillbaka och en inre samhällsekonomisk balans uppnåtts. Som jag ser det är detta en av de värdefullaste händelser som har inträffat på det ekonomiska området under år 1968. Denna händelse har utgjort grundvalen för den fortsatta konjunkturutvecklingen. Trots att herr Sträng tidigare under en följd av år genom de s.k. högt ställda ambitionernas politik i det ena och det andra avseendet hållit inflationsbrasan vid liv, har nu omsider tack vare olika samverkande faktorer den inre samhällsekonomiska <:balansen = återställts. Jag skulle vilja säga att det har varit en nåd att stilla bedja om. Efter den konjunktursvacka som utmärkte 1966 och 1967, i någon mån också första halvåret 1968, har denna balans uppnåtts genom den expansiva efterfrågefrämjande ekonomiska politik som på olika områden förts. Denna politik har uppenbarligen i viss mån motverkats av vissa efterfrågedämpande faktorer utomlands. För närvarande tilllämpas ju en efterfrågedämpande politik med starka depressiva effekter av bl.a. USA, England och Frankrike. Över huvud taget vill jag starkt trycka på den omständigheten, att vårt land under det senaste årtiondet trätt in i en internationell ekonomi på ett sätt som aldrig förr. Statsministern påstod i förmiddags att vår visa regering under nu löpande budgetår fört en stram ekonomisk politik, som samtidigt har varit efterfrågestimulerande. Hur nu ett dylikt balansnummer har kunnat lyckas är nog svårt att begripa. Man kan inte vara stram och efterfrågestimulerande på samma gång. Det kanske var en liten missuppfattning av herr statsministern. Den ekonomiska politiken här i landet har såsom jag fattat den varit måttfullt expansiv — det är sanningen. De borgerliga partierna kanske hade velat ha den ännu mer expansiv, men skillnaden mellan den ena och den andra linjen har, tycker jag, närmast rört sig om nyanser. Att vi alltjämt har en expansiv ekonomi framgår därav, att totalbudgeten för nu löpande budgetår beräknas ge ett underskott på inte mindre än 3,5 miljarder kronor, vartill kommer att en mängd efterfrågestimulerande åtgärder vidtagits, icke minst med syfte att främja näringslivets investeringar. I det uppkomna förbättrade ekonomiska klimatet, som icke minst gynnat exporten, har reallönerna undergått en gynnsam utveckling, vilket i sin tur medfört en visserligen måttlig men dock fortsatt levnadsstandardhöjning för hela vårt folk. Det skall vi vara mycket tacksamma för. Medaljens baksida har varit den betydande arbetslöshet som trots allt funnits. Vårt land har hittills icke lyckats tillfredsställande klara detta problem i regeringens regi. Det är förvisso ofta — jag medger det gärna — svårlösta regionala problem. Omskolningen, som man så mycket talar om, erbjuder uppenbarligen ingen kungsväg till lösning av problemet. Det finns i dag ett betydande ovisshetsmoment uti de internationella valutaförhållandena. Det fanns ju många exempel på sådana valutapolitiska orosmoment under hösten, och det finns kanske anledning att frukta att denna oro skall komma tillbaka. Det finns därför skäl för regeringen och riksbanken att noga följa vad som här händer. Inte minst spelar dollarn en utslagsgivande roll som dominerande valutareserv. De åtgärder som Nixon-administrationen kommer att vidta kommer därför att vara av en utslagsgivande betydelse för världsekonomin. De konjunkturstyrande åtgärderna har enligt min mening ett ganska stort fel. Man överskattar deras möjligheter, och dessutom kommer de ofta för sent — ett halvår eller helt år för sent. Då kan konjunkturerna redan ha svängt. För dagen kan det givetvis råda olika meningar om de aktuella konjunkturförhållandena. Det finns ljusa inslag i bilden, men det finns även mörka sådana — konjunkturbilden är med andra ord ganska splittrad. När finansministern på s. 9 i finansplanen uttalar, att de yttre förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen inte i något avgörande avseende är annorlunda än de var för ett år sedan, tror jag att han något underskattar de uppåtgående tendenserna. Min uppfattning i denna del överensstämmer mera med den som herr Arne Geijer i dag har gett uttryck åt. Inom näringslivet är situationen på de flesta håll bättre än i fjol vid denna tid, framför allt till följd av de hårdhänta besparingsoch inre rationaliseringsåtgärder som av företagen ofta med kniven på strupen vidtogs under fjolåret. Det psykologiska klimatet är bättre; prognoserna för den närmaste framtiden andas tillförsikt. Aktiekurserna som mätare av konjunkturen är kanske inte så mycket att rätta sig efter — de har nog i någon mån varit överdrivna. En uppgång i konjunkturen kan dock enligt min mening konstateras, men därvid måste vi alltid ha i minnet, att konkurrensläget för vissa hemmamarknadsindustrier alltjämt är ytterst kärvt. Det är dock en annan historia. Det finns ytterligare ett svaghetssymtom, nämligen den otillfredsställande utvecklingen av näringslivets investeringar, något som har påtalats av flera talare här i dag. Men jag undrar om inte statistiken rörande dessa investeringar innehåller vissa felkällor och om inte dessa investeringar i själva verket ligger på en något högre nivå än vad siffermaterialet utvisar.

I vilket fall som helst tror jag att 1969 kommer att visa en stegrad investeringstrend. Själva investeringsklimatet inom industrin visar en förbättring, framför allt tack vare det förbättrade kapacitetsutnyttjandet och den ökade lönsamhet och självfinansiering som har blivit en följd därav. Näringslivet, herr talman, fyller i dag, såvitt jag kan förstå, mycket stora anspråk på effektivitet. I det nu uppkomna förändrade konjunkturläget — jag skulle inte såsom statsministern i dag vilja beteckna den såsom en högkonjunktur men i alla fall såsom en uppåtgående konjunktur — kan det enligt min mening ifrågasättas, huruvida inte de expansivverkande krafterna i samhällsekonomin borde kunna hållas litet mera tillbaka. Fram för allt borde expansionen inom den offentliga sektorn — stat och kommun — kunna något dämpas. Den statliga utgiftsstegringen håller sig dock i år så högt som till 7 procent. Dämpningen borde kunna ske genom att det beräknade underskottet på totalbudgeten av 2,5 miljarder kronor, vilket underskott sannolikt kommer att i slutet av året bli åtskilligt större, bantades ner på utgiftssidan genom besparingar. Tack vare sin stora andel i samhällsekonomin är statsbudgeten i dag en dominerande konjunkturfaktor. Jag tycker att man inte heller skall blunda för att det kanske snabbare än man har trott kan aktualiseras vissa överhettningssymtom inom samhällsekonomin. En selektivare utgiftspolitik borde kunna genomföras, trots att utgifterna i stor utsträckning är låsta genom tidigare riksdagsbeslut. Ser vi sedan på den statliga inkomstsidan, finner vi att finansministern berömmer sig av att han inte kommer att begära några höjda skatter, bortsett från höjningen av skatten på tyngre lastfordon. Men finansministerns uttalande i denna del är i alla fall en sanning med modifikation. Enbart inkomstoch förmögenhetsskatten beräknas för budgetåret 1969 69. Denna automatiska skattehöjning är verkligen inte föraktlig. Även på kreditmarknadsområdet bör viss återhållsamhet visas, så att den fortsatta kreditexpansionen något hålles tillbaka. Därmed har jag dock på intet sätt velat göra mig till tolk för en höjning av räntan. På skatteområdet anser jag och mina partivänner att en skattereform hör till de mest angelägna samhällsreformerna. Framför allt synes mig en sänkning av marginalskatterna i bottenoch mellanskikten böra erhålla hög prioritering. När relativt hög progressivitet drabbar även låglöneinkomsttagare — särskilt de som tillhör kategorin ensamstående — borde det finnas anled ning för statsmakterna att äntligen observera detta och vidtaga åtgärder. När våra nuvarande skatteskalor på sin tid tillyxades, var de nog relativt rimliga. Men genom den mångåriga penningvärdeförsämringen är skatteskalorna i dag inte alls anpassade efter de enskilda människornas inkomstoch levnadskostnadsförhållanden. Moderata samlingspartiet och dess föregångare högerpartiet har därför alltid hållit tanken på en skattereform levande, och det gör vi även nu. Det konkreta förslaget om en sänkning av inkomstskatten med 3 procent över hela linjen, dock högst 1 000 kronor, avser att i någon mån stoppa den automatiska skattehöjning som till följd av penningförsämringen fortlöpande äger rum. Inkomstbortfallet för statskassan är begränsat till 500 miljoner kronor för helt budgetår. Det är blygsamt i en så stor budget som 42 miljarder och motsvaras av andra föreslagna besparingar. Som skåning av födsel och ohejdad vana, skulle jag vilja ge mitt helhjärtade stöd åt strävandena att åstadkomma en nordisk tullunion. Öresunds blå vatten är ingen skiljemur utan för oss en förmedlande länk. Det gäller bara att åstadkomma en omedelbar politisk samling kring den nordiska tanken. Den får inte skjutas till en oviss framtid. Det är också av vikt att de andra stora nordiska frågorna — Öresundsbron och flygplatsen på Saltholm — får en snabb lösning. Inte minst skulle ett positivt ställningstagande till Öresundsbron få en stor symbolisk betydelse som en manifestation av Nordens enhet. Vårt land får inte heller lämna ur sikte orienteringen mot Europa — den europeiska integrationen. även om det franska motståndet mot medlemskap i EEC för de utomstående europeiska demokratierna alltjämt är en tråkig realitet, får vi inte släppa taget i strävandena att nå inträde för vårt land och de övriga EFTA-länderna. På EEC-fronten måste vår politik aktiveras. Mindre vittgående lösningar är bättre än inga lösningar alls, skulle jag vilja säga. : I detta sammanhang vill jag också rikta mig mot de privata bojkotter mot det ena landet efter det andra, som proklameras av olika grupper. De stämmer illa överens med vår neutralitet. Vi bör eftersträva ett stort varuutbyte med alla länder, oavsett deras styrelseform. Varuutbytet gagnar freden. Herr talman! Statsministern förde en något tillspetsad diskussion tidigare i dag kring en påstådd konflikt mellan å ena sidan näringslivets vinstintresse och å andra sidan samhällsintresset, som kräver ständigt ökade skatter. Jag undrar om man kan spetsa till problemet på det sätt som statsministern gjorde. Låt oss i stället se problemet på ett annat sätt och inte använda ordet vinst utan termen lönsamhet. Tyvärr finns statsministern inte här i kammaren, men jag skulle vilja fråga honom om han menar att kravet på lönsamhet inom företagsamheten står i motsats till samhällsintresset. Jag tror att Durox-fallet är ett skolexempel på hur det går när lönsamhetskravet förloras. Inte minst löntagarna har intresse av att företagen lönar sig. Lönsamheten ger tryggheten. Det svenska näringslivet har fullt klart för sig att en fortsatt utbyggnad av samhällets infrastruktur också är ett näringslivsintresse och att statskassan behöver pengar för att genomföra denna utbyggnad. Var gränsen bör gå mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn kan givetvis vara föremål för diskussion, men motsättningarna mellan stat och näringsliv borde kunna Överbryggas. Jag säger detta som mångårig funktionär i en näringsorganisation. Det fordras en förståelse på regeringssidan för näringslivets lönsamhetskrav. Herr Erlander säger sig vilja ha ett starkt samhälle. Jag tror inte att han därför vill ha ett svagt näringsliv. Jag vill ha ett starkt samhälle och ett starkt näringsliv. Den årliga vinsten inom företaget är inte det allena saliggörande inom näringslivet. Det finns också något annat som är lika viktigt, nämligen näringslivets goodwill. Näringslivet bygger på förtroende mycket mer än någonting annat — förtroende hos kunder och 1everantörer, hos anställda av alla kategorier samt hos kreditgivarna och även samhällets organ. Utan förtroende kan ett företag i längden inte drivas. Det är til syvende og sidst det effektiva näringslivet som väsentligen sörjer för den produktion på vilken sysselsättningen och hela vårt välstånd ytterst vilar.

Herr talman! Vardagspolitiken har börjat. De slitna schabraken, som i höstas hängdes över partihästarna, har ånyo återbördats till de dammiga teatergarderober där deras rätta plats egentligen är. Att i ett land, där vänsterpartierna närmast anser det som en förolämpning att bli kallade socialistiska och där samtidigt partier ute på högerflygeln skäms för sin konservatism och för själva beteckningen höger, klä vardagspolitiken i de färggranna torneringsattributen är naturligtvis alldeles omöjligt. Vad lär oss nu detta? Jo, naturligtvis att de tankebyggnader som en gång skapades till att heta socialism, liberalism och konservatism för länge sedan har överlevt sig själva. Vardagspolitikens hästar bär inte dessa namn, och knappast någon känner i dag igen schabrakens färggranna symboler. Dagens politik måste vila på grundsatser som kan omsättas på dagens förhållanden. Frihet, trygghet, rättvisa, kort sagt solidaritet, måste praktiskt få prägla de politiska strävanden som vår tid behöver. Mellan individer, grupper, nationer — begränsat och obegränsat — måste solidariteten vara det bärande. En politisk rörelse som i dag vill vara med och forma framtiden måste se detta som en grundläggande väsentlighet. Uppriktigt sagt tror jag att samtliga partier i vårt land inser detta. Det är bara traditionalismen som gör att de partier, som en gång fotats på idébyggnader som i dag framstår som verklighetsfrämmande schabloner, ändå vid valtillfällena plockar fram den här rekvisitan som jag talade om i början. Under vardagspolitikens förhållanden är skillnaderna mellan partierna — åtminstone gäller detta mittfältet, dit jag även räknar socialdemokraterna — ofta mer uppkonstruerade än verkliga och faktiska. Ett exempel: Jag tror inte att det skiljer så värst mycket mellan herr Yngve Perssons och min syn på lönejämlikheten. Båda vet vi, fast vi tillhör skilda partier, att de frågorna måste komma till en lösning — solidariteten i dessa sammanhang kommer att tränga sig fram. Just därför att progressiva politiker i alla partier ser ganska samstämmigt på bl.a. dessa ting, tror jag också, att en bred samling i regeringsställning skulle varit det lyckligaste för vårt land. Ur den synpunkten var socialdemokraternas stora framgång vid valet knappast det bästa som kunnat ske. Nu är det som det är — och inga sura kommentarer skall höras från min sida. När man inte kan få det bästa får man vara nöjd med det näst bästa. Under de förhållanden som nu råder måste det emellertid finnas en opposition som kan fungera. Man kan naturligtvis diskutera huruvida vi i det här landet under de senaste 35 åren haft en opposition, som i djup demokratisk mening varit funktionsduglig. Själv är jag närmast av den meningen att oppositionen inte motsvarat de krav man haft anledning ställa. Socialdemokraterna säger ofta — åtminstone gör herr Erlander det — att man inom regeringspartiet inte ser taktiken som det nödvändigaste. Nu har man nog, med förlov sagt, den känslan att taktiken spelar en mycket stor roll i socialdemokraternas politik. Men på något sätt har ändå herr Erlander rätt. Regeringspartiets taktik vilar för det mesta på någonting konkret i den praktiska politiken. Tyvärr har olika oppositionspartier ofta trott sig finna en verkligt fin fråga, som kunde komma regeringspartiet på fall, men så har det bara blivit — taktik, Här kunde förvisso många exempel anföras, låt mig nämna några: Wennerström-affären, författningsfrågan och kravet på herr Palmes avgång. Visst finns det stor nödvändighet av en självprövning i de här avseendena inom oppositionen. Vi får inte vara så rädda för att medge försummelser och missgrepp, att vi låser fast oss själva i attityder som för lång framtid blir en belastning och gör oss oförmögna att se våra verkliga uppgifter. Under tiden sedan valet i september och fram till dags dato har stort intresse visats i pressen för innehavaren av oppositionsledarens roll. Som vi alla vet har Gunnar Hedlund övertagit den rollen, därför att folket i val så ville. Han har inte blivit prisad i tidningspressen, inte i oppositionens tidningspress heller, för sitt sätt att kreera rollen. Man tycks på många håll sitta fast i en uppfattning om oppositionens roll och oppositionsledarens sätt att agera, som förefaller mig skrämmande. Idealbilden som många tycks vilja måla upp framför sig har drag av grämelse, surhet och småaktig självhävdelse. Då är det naturligtvis inte underligt att Gunnar Hedlund vägrar att passa ihop med en sådan bild. Oppositionens och oppositionsledarens roll, som jag ser det, måste väl om man skall ha utsikter till framgång vara grundad på den vilja till fruktbärande samhällsarbete varförutan inget politiskt parti kan leva. Taktiken måste tjäna i denna viljas riktning men aldrig själv få bli huvudsaken. Kanhända har Gunnar Hedlunds inträde som ledare för det största oppositionspartiet redan betytt att oppositionspolitiken fått ett ansikte som fler och fler människor känner igen och vill se. Jag tror nämligen att många vanliga människor haft svårt att förstå varför socialdemokratiska statsråd alltid gör fel. Lika svårt har det säkert varit att begripa varför många icke-socialistiska politiker nästan aldrig kunnat erkänna en egen felbedömning. Katastrofteorin, som jag vill kalla det, användes flitigt under koalitionsåren. Den gick väl hem vid det tillfället, men den har senare betytt att folk inte alls tror på samhällets undergång även om den skulle vara nära förestående. De förskräckliga saker som det då siades om inträffade ju inte, så varför skulle vi lyssna till domsbasunerna nu — resonerar folk helt följdriktigt! Småfuttigheten har möjligheter att försvinna ur den svenska politiken om Gunnar Hedlund får sköta oppositionsledarskapet, och jag är övertygad om att hela oppositionen kommer att må väl av detta. Hela det politiska livet i vårt land kan hos den enskilde väljaren få ett bra mycket bättre rykte om den mannens enkla, rättframma och sakliga stil förmår prägla en ny och bättre opposition. Det behövs. Efter denna rannsakan på så att säga vår planhalva vill jag helt kort beröra några allmänpolitiska frågor som jag anser har grundläggande betydelse. Jag nämnde jämlikhetsfrågorna i början av det här anförandet. Jag vill gärna säga, att centern ser sig ha haft viss framgång genom att så målmedvetet föra fram just de frågorna under ett flertal år. Även om årets budget inte är vad man kallar en reformbudget, pekar ändå regeringen åt rätt håll i fråga om viss vilja till större jämställdhet människor emellan. När det gäller solidariteten landsdelar emellan återstår mycket att göra. Jag hoppas att riksdagen skall kunna ge mera konkretion åt re geringens uttalande om vissa åtgärder inte minst inom skogslänen. Vi ser just där verkningarna av ett alltför långvarigt ointresse för lokaliseringspolitiken. Dagens stora bekymmer beträffande arbetsmarknadsläget har förvisso ett klart samband med den frånvaro av aktiv planering för bebyggelseoch näringslivsstrukturen som rått. Alla goda krafter måste nu samfällt mobiliseras för uppnåendet av den primära rättighet alla medborgare kan kräva, nämligen tillgången till arbete. Solidariteten grupper emellan måste också få högre dignitet. Om man av olika skäl har anledning se fram mot ett vidgat ekonomiskt samarbete, t.ex. inom Norden, får inte de bördor som kan komma att krävas exklusivt drabba en enskild yrkesgrupp. Frågan om en rättvisare kostnadsfördelning mellan stat och kommun är också den en solidaritetsfråga av första ordningen. Lika är fallet med det krav som centern sedan länge framfört om sänkt pensionsålder för grupper som i dag kan få sin fulla ålderstrygghet först efter uppnådda 67 år. Vi i centern är mycket glada för det förslag som under förra året lämnades rörande riktlinjerna för en länsdemokratisk reform. Vi hoppas att denna reform kan förverkligas och att man i samma svep gör den modernisering av länsstyrelsernas organisation som är så starkt påkallad. Med viss oro har vi emellertid kunnat konstatera att regeringen knappast har samma uppfattning som riksdagen i fråga om kommunreformens fortsättning — en fråga som har starkt samband med just länens framtida uppgifter. Den promemoria som just nu är föremål för remissbehandling visar tyvärr att den frivilliglinje som så starkt underströks vid riksdagsbehandlingen 1962 har lidit skeppsbrott i kanslihuset eller dess omedelbara närhet. Om den kommunala självstyrelsen skall ha någon innebörd är det enligt min mening nöd vändigt att tvingande åtgärder från en överhög instans när det gäller indelningsändringar avvisas. Regeringens och oppositionens sätt att umgås kan möjligen kallas en demokratins miljöfråga. Jag försökte i förra delen av detta anförande något analysera just de problem som här finns. Låt mig, herr talman, sluta med att till kammarens protokoll anteckna den förhoppningen att alla miljöfrågor — inre och yttre, nationella och globala — skall få röna allt det intresse som vi på våra uppdragsgivares, väljarnas, vägnar är skyldiga att visa och att förverkliga.

Herr talman! Det sista herr Sten Andersson sade berör inte mig. Vi i centern får inga bidrag från juridiska personer, så det får herr Sten Andersson göra upp med sina vänner inom övriga partier här i riksdagen. Jag trodde inte att det statliga partistödet var en kontroversiell fråga i dag. Jag tycker mig ha sett i en tidningsnotis, att moderata samlingspartiet har uttalat sig för att man skall ta emot sådant bidrag, och då är väl den saken klar. Sedan herr Sten Andersson och hans tal om centerismen. Jag vill apropå detta säga att jag talade om de 1800-talsideologier som finns bakom partierna i detta land, och då tror jag det är rätt. Det var centerns linje jag talade om när jag försökte beskriva hur vi vill ha samhället utformat. Herr Sten Andersson sade, innan han gick in på sitt manuskript, att det var inte detta om ideologierna som han hade tänkt säga. Det var synd att orden föll så — jag hoppas i alla fall att vad han sade var hans mening. Det är kanske inte heller riktigt som herr Sten Andersson påstår, att socialdemokraterna alltid varit snöplogen i politiken. Jag har ett minne av att vi på 30-talet hade en krisuppgörelse i detta land. Ledaren för det parti jag tillhör hette på den tiden Pehrsson Bramstorp. Ledaren för det parti herr Sten Andersson tillhör hette Per Aibin Hansson. Jag vill minnas att det hände en del saker på den tiden också. Det var en ganska ordentlig plogfåra man fick upp då, och det hade inte socialdemokraterna av egen styrka i riksdagen kunnat klara vid det tillfället. Det har ju också förekommit någon gång att våra motioner har avslagits ett år och kommit tillbaka nästa år som propositioner. Jag vet inte om man kan kalla det att centern kommer efter, sådana gånger.
Herr talman! På tal om vänsterextremisternas excesser sade herr Sten Andersson något om högerdirektörernas stolar, där man, som han ansåg, sitter på bekvämt avstånd från de militanta grupperna i samhället. Då jag kanske känner mig sitta i en sådan bekväm fåtölj, skulle jag vilja säga ifrån, att jag gärna skulle vilja resa mig från den bekväma fåtöljen och ställa mig på barrikaden, fastän jag inte är någon större kämpe och stridsman. Jag delar herr Sten Anderssons åsikt att vi från de demokratiska partiernas sida måste försöka ta upp motståndarnas argument och delta i debatten med dem och försöka omvända dem till demokratiska värderingar, om det nu går, vilket kanske är något tvivelaktigt. Vad jag vill understryka är dock att man från samhällets sida bör skapa vissa garantier för ett minimum av en yttre ordning vid demokratiska överläggningar. Det skulle vara förfärligt tråkigt om utvecklingen här i landet gick dithän att de politiska partierna måste skaffa egna ordningstrupper för alt trygga att mötesfriheten iakttas.

Herr talman! Partisekreterare Sten Andersson är en så sällsynt gäst i denna talarstol att man redan av det skälet lyssnar på honom. Denna gång tyckte jag att han bjöd på vin och vatten i en sammanställning som väl ibland förekommer, framför allt utanför riksdagen och i synnerhet utanför första kammaren. Det var agitation av enkelt märke, men det fanns också kloka och tänkvärda saker. Till det senare hör hans rekommendation av ett livligare meningsutbyte mellan motståndare och mellan olika grupper samt syftet att aktivisera demokratin, inte minst den kommunala. Jag förutser ett mycket livligt meningsutbyte i Stockholms arbetarkommun rörande de miljöfrågor som herr Andersson berörde i det sammanhanget. Den uppfattning som herr Andersson förde till torgs nu har dock inte varit riktigt allmänt antagen av partiet. Jag råkar ha ett klipp här som innehåller ett citat av vad statsminister Erlander skrev till Arbetsgruppen för stöd åt FNL. Det lyder: »En opinionsrörelse, som arbetar med så felaktiga metoder och som arbetar med våld och anarki går det givetvis inte att föra någon saklig diskussion med.» Det är nog en regel som man får hålla sig till i vissa sammanhang, och jag tror att herr Sten Andersson gör det också. Men sedan kom herr Andersson ut på alltför djupa vatten. Det var när han talade om Amerika. Då återvände han till Detroit och Chicago. Jag vidhåller min mening, deklarerad förut i dag, att det faktum att det vid några tillfällen förekommit kravaller i Chicago eller Detroit ger ingen bild av den amerikanska välståndsutvecklingen och den amerikanska ekonomin, lika litet som en pågående generalstrejk i Italien i dag ger en bild av de ofantliga framsteg som den italienska ekonomin gjort under de senaste tio åren. Man får inte — om man vill göra anspråk på att bli tagen på allvar som debattör — ta fram en enstaka händelse på detta sätt och därav generalisera. Jag vill också säga att den siffra han nämnde för vad man kallar misär i Amerika tycks grunda sig på en uppskattning av låglönerna i Amerika, där låglönegränsen ligger något högre än den gör i Sverige. Jag tror att proportionerna skulle bli ungefär desamma, ja, Sverige kanske skulle förlora vid en närmare jämförelse. Men vi har ju bl.a. den skillnaden att vi haft en socialdemokratisk regim sedan 1932. Det har inte Amerika haft. Vi har också noterat att det under denna regim har tillkommit nya olikheter människor emellan, nya brister i jämlikheten — t.ex. skillnaden mellan bostadslösa och bostadsbesittare, en mycket tung skillnad för många människor i vårt land, skillnaden mellan dem som har möjlighet till vård och dem som inte har det, etc. Det finns brister i fråga om jämlikhet i praktiskt taget alla stater, kanske främst i de socialistiska, där ju partiboken är den faktor som avgör. Vill herr Andersson sätta tänderna i brister i jämlikheten och inte vara en papperstiger, så önskar jag honom lycka till. Beträffande bidragen så hinner jag inte gå in på dessa. Jag vill bara säga att det vore bra med en offentlig redovisning ur många synpunkter, inte minst därför att presumtiva köpare av insamlingslistor då inte skulle försättas i samvetsnöd och endast av överordnade kunna räddas ur denna samvetsnöd.

Herr talman! Herr Andersson minns fel. Vid den debatt som fördes mellan statsministern och mig här i maj — det var en stor ära för mig att han ville vara med den kvällen — hävdade jag att regeringen inte borde föra diskussionen med ungdomsgrupperna, utan att den uppgiften kunde överlåtas åt t.ex. herr Sten Andersson. Det är något helt annat. Jag åberopade inte då vad statsministern själv hade skrivit några månader tidigare, men det gjorde jag ju alldeles nyss. Sedan vill jag säga att det inte är någon mening med att vi drar reseberättelser från olika länder här i kammaren. Jag skulle också kunna berätta åtskilligt från Amerika. Jag har suttit i nattdomstolar i fattigkvarteren, och jag har sett den amerikanska fattigdomen och de fattigas svårigheter på nära håll och vid upprepade tillfällen. Visst finns det fattigdom i Amerika. Visst finns det fattigdom i Sverige. Visst finns det fattigdom i praktiskt taget alla länder. Det är väl inte detta vår diskussion gäller. Och den amerikanska viljan att ta itu med problemen har varit växlande och variabel, men att den under vissa regimer har funnits mycket kraftigt är väl alldeles uppenbart. Att den amerikanska nationen har tagit itu med massfattigdomen i världen på ett sätt som få länder gjort är väl alla överens om. Det finns inget historiskt exempel på någonting liknande av det slaget. Men varför skall vi stå här som advokater för det ena eller andra landet? Det är väl inte riktigt vår uppgift. Låt oss i stället enas om, herr Andersson, att ta itu med fattigdomen var den än befinner sig! Jag kanske skall tillfoga att det är riktigt att jag nog ibland av en del personer i Förenta staterna betraktas som socialistiskt inriktad, men jag tror att herr Sten Andersson där skulle betraktas som konservativt inriktad därför att han har till uppgift att försvara en
Herr talman! Den här inblandningen av Amerikas Förenta stater kan tydligen leda till vilka konsekvenser som helst. Därför tror jag nog att denna remissdebatt skulle må väl av att vi talade om våra egna ibland ganska stora och ibland ganska små problem.

Herr talman! Jag tror att många har anledning att fundera över hur försiktigt de uppträdde eller inte uppträdde i Stenwrethaffären. Men låt oss återgå till ämnet. Såsom partisekreterare kanske herr Sten Andersson är mycket lyckad, särskilt om han ibland kritiserar regeringen. Det låter ju bra. Men jag ger inte mycket för honom som sociolog. Hans skildring av orsakerna till den fattigdom som finns i Förenta staterna — han skildrade mindre det välstånd som finns — lämnar jag därhän. Han förbisåg den ohämmade immigrationen Rico. Han förbisåg den historiska bakgrunden, rasblandningen och allt annat. Där har vi ju stora grundpelare i de skillnader som finns inom den amerikanska staten. Jag fäste mig också vid att herr Sten Andersson sade att han prisade mycket i USA. Jag tycker att diskussionen skulle komma på en vettigare basis den kanske hade kunnat göra det från början med ett annat inlägg från herr Sten Andersson — om vi i stället hade slagit fast att vi väl har anledning att lära av varandra och av denna diskussion samt av fortsatta diskussioner i detta ämne utan att gå ut med klyschor och slagord, som tyvärr har funnits i dagens debatt när det har gällt jämförelser mellan USA och Sverige.

Herr talman! Den stora skattereform som åsyftades vid tillsättandet av 1960 års allmänna skatteberedning har aldrig fullföljts utan ersatts med mindre genomgripande reformer, delvis av punktkaraktär. En huvudfråga för allmänna skatteberedningen var fördelningen mellan direkt och indirekt skatt, en annan var behovet av det nuvarande systemet med punktskatter med uteslutande fiskaliskt syfte. I fråga om de direkta skatterna pekade direktiven särskilt på marginalskatteproblemet, dvs. den höga beskattningen av löneökningar och extrainkomster. Också familjebeskattningen och särbeskattningen berördes i direktiven. Slutligen framhölls att man borde undvika sådana ändringar som skulle medföra påtagliga höjningar av utskylderna på skattsedlarna, att det angelägnaste reformkravet på längre sikt var att minska den direkta skatten på mindre löneinkomster, att man borde sträva efter regler som motverkade skattefusk och skatteflykt och att man borde alivarligt pröva möjligheterna att införa definitiv källskatt. Det utredningsarbete som inleddes år 1960, då också företagsskatteutredningen tillsattes, har som jag nyss sade aldrig lett fram till den sammanhållna och omfattande skattereform som åsyftades. Vad gäller inkomstbeskattningen inskränker sig de förändringar som skett till detaljreformer. En del frågor har hänvisats till nya utredningar. I fråga om den indirekta beskattningen har en stor omläggning skett, nämligen övergång till mervärdeskatt, men punktskatterna finns kvar som ett irrationellt inslag i skattesystemet. Det är flera omständigheter som gör att en sammanhållen skattereform framstår som alltmer angelägen. Med den ständiga penningvärdeförsämring som ägt rum, frånsett det senaste året, har de låsta grundavdragen och de oförändrade skatteskalorna lett till att låginkomsttagarna i allt större utsträckning belastats med skatt samtidigt som marginalskatterna stegrats, särskilt för medelstora inkomster. Höjningarna av de kommunala utdebiteringarna har skärpt beskattningen av låga och medelstora inkomster. Införande av schablonavdrag för kommunalskatten vid den statliga inkomstbeskattningen har visserligen lindrat verkningarna för låginkomstgrupperna, men de har i allmänhet inte helt kompenserat ökningarna på kommunalskattesidan. Marginalskatteproblemen har inte tagits upp till behandling. Den frivilliga särbeskattningen har inte inneburit någon definitiv lösning av familjebeskattningen. Bland annat har den inte löst det tröskelproblem som består i att en gift kvinna som går ut i förvärvsarbete drabbas av en orimligt hög marginalskatt. För låga och medelstora inkomster är den frivilliga särbeskattningen utan betydelse. Den fortgående höjningen av de kommunala utdebiteringarna, såväl i landstingskommunerna som i primärkommunerna, utgör ett mycket allvarligt problem för vilket statsmakterna — och då givetvis i första hand regeringen — inte kan undandra sig sin del av ansvaret. Det är statsmakterna som bestämmer fördelningen av uppgifterna mellan staten och kommunerna, det är statsmakterna som bestämmer de statsbidrag som utgår till olika kommunala ändamål, och det är statsmakterna som bestämmer hur mycket kommunerna skall få låna. Med tanke på den makt som staten således har över kommunerna och det sätt på vilket staten utövat sin makt kan man med fullt fog säga, att staten för att finansiera beslutade reformer har valt att höja de kommunala skatterna framför att höja de statliga. Som jag senare skall återkomma till har ökningarna i kommunalskatten proportionsvis hårdast belastat de lägre inkomsterna. Det är anledning att slå fast att låginkomsttagarna till stor del har regeringen att tacka för denna ökning i sin skattebörda. De flesta av de skatteproblem som jag här redovisat skulle helt naturligt vara mycket lättare att lösa, om det samlade skattetrycket vore lägre än vad det nu är. Varje skattereform kostar pengar i den meningen att staten eller kommunerna på ett eller annat sätt måste ta igen vad de förlorar på de skattelättnader som reformen innebär. Att man skulle kunna inskränka det totala skatteuttaget är inte något som man bör räkna realistiskt med för de närmaste åren. I varje fall måste detta stå helt klart, om man betänker att en ändamålsenlig lösning av skatteproblemen ofta förutsätter ökade inkomstöverföringar till grupper som eljest skulle komma i kläm. I själva verket hänger skatteoch transfereringssystemen intimt samman. I USA har det sedan lång tid tillbaka förts en debatt om att bygga in transfereringarna i skattesystemet — över en viss inkomstnivå betalar man skatt, under samma nivå får man i stället ett bidrag som motsvarar en viss procent av det underskjutande beloppet och så konstruerat att det garanterar en viss minimiinkomst. Negativ inkomstskatt kallades det för i den artikel i en huvudstadstidning där idén, som alltså något överraskande är av amerikanskt ursprung, presenterades för ett par veckor sedan, Vi kommer säkerligen att få höra mer om dessa frågor och ta ställning till dem under den tid som ligger framför oss.

Jag ämnar nu, herr talman, något närmare beröra frågorna om lättnader i den direkta beskattningen av lägre inkomsttagare och om familjebeskattningen. Om man vill sänka skatten är den enklaste metoden att dra av en summa direkt på skattsedeln. Det är så enkelt och ligger så nära till hands att ingen tycks ha kommit på idén att lägga fram ett sådant förslag förrän folkpartiet nu fört fram det som en tänkbar och även lämplig metod att lätta skatten på de lägre inkomsterna. I fråga om den statliga inkomstskatten infördes från och med 1967 års taxering ett schablonavdrag för lägre inkomsttagare, en reform som fullföljdes genom en enklare och generösare schablonregel redan påföljande år. Därigenom är låga inkomster — upp till ungefär 10000 kronor för gifta och 5 000 kronor för ogifta — helt fria från statlig skatt. Men de är inte fria från kommunalskatt. Tvärtom är det så att kommunalskatten slår proportionsvis mycket hårt i dessa låga inkomstlägen. Som jag nyss framhöll har ju kommunalskatterna stigit över lag de senaste åren, huvudsakligen på grund av den allt mer snedvridna kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Sedan 1962 har den kommunala utdebiteringen i genomsnitt för hela riket ökat med 5 kronor per skattekrona. Eftersom de kommunala ortsavdragen varit oförändrade under samma tid betyder detta en inte obetydlig skatteskärpning, som är mest kännbar i de låginkomstlägen där skatt börjar utgå. En familj med 10 000 kronor i inkomst betalar visser ligen bara kommunalskatt — plus givetvis de obligatoriska socialförsäk ringsavgifterna men kommunalskatten har för en familj med den inkomsten sedan år 1962 stigit med ungefär 250 kronor, från 750 kronor till 1 000 kronor om året, räknat efter den genomsnittliga utdebiteringen för riket. Det innebär en skattehöjning med 33 procent för den familjen. Det bör väl vara alldeles klart att en familj med en inkomst på 10 000 kronor per år inte har råd att betala skatt, och att människor med låga inkomster över huvud taget inte skall belastas med någon inkomstskatt vare sig till stat eller kommun.

Det har ju varit en målsättning att låginkomsttagarna skulle kompenseras för den ökade indirekta beskattningen genom lättnader i inkomstbeskattningen, men som helhet betraktat har man inte nått ett sådant resultat att denna målsättning ännu kan anses uppfylld. Därför är den mest angelägna reformen på skatteområdet för närvarande att sänka det direkta skattetrycket på de lägsta inkomsterna. Den närmast till hands liggande metoden för att bereda skattebefrielse i högre inkomstlägen än för närvarande är att höja ortsavdragen. Men när det gäller ortsavdragen för den statliga inkomstskatten möter vi det förhållandet att det blir de största inkomsttagarna som får den största skattelättnaden — i kronor räknat — genom en höjning. Detta sammanhänger givetvis med progressiviteten i den statliga inkomstbe skattningen och kan i och för sig inte betraktas som en orättvisa, eftersom denna dom då måste drabba progressiviteten som sådan. Men det är i alla fall inte så man vill ha det. Ett korrektiv finns, nämligen att ändra skatteskalorna för att högre upp ta igen vad man förlorar i botten, men en sådan operation innebär en skärpning av progressiviteten som enligt de flestas mening bör undvikas. I och för sig kan man, åtminstone i en första etapp, nöja sig med att höja ortsavdragen vid den kommunala beskattningen, detta därför att schablonavdragen för kommunalskatt vid den statliga beskattningen i realiteten har samma effekt som ett avtrappat tillägg till ortsavdragen. Men om vi höjer ortsavdragen vid kommunalbeskattningen minskar kommunernas skatteunderlag. Kommunerna måste då kompenseras för det genom ökade statliga bidrag, eller också måste kommunerna själva kompensera sig genom att höja utdebiteringen. I senare fallet tar man igen en del av den skattelättnad, som man syftade till, av alla som inte fallit under strecket — dvs. blivit helt fria från kommunalskatt. Allvarligare är emellertid att varje höjning av den kommunala utdebiteringen innebär en höjning av marginalskatterna i alla inkomstlä gen. Detta dilemma — som man kan kalla det — anser folkpartiet att man kan komma ifrån genom att i skattesystemet föra in en tredje komponent, nämligen ett fast avdrag på den uträknade skatten, ett avdrag som utgår med lika belopp för alla skattskyldiga. Om skatten — definierad som summan av statlig inkomstskatt, folkpensionsavgift och kommunal inkomstskatt — är mindre än avdraget, utföres skatten på debetsedeln med noll. Meningen är att staten skall helt stå för vad avdraget kostar. Kommunerna skall i skatteavräkningen med statsverket få den kommunalskatt som debiterats utan att någon hänsyn tas till det fasta avdraget. Detta innebär att staten kommer att betala en del av kommunalskatten för skattebetalarna, en del som varierar med den beskattningsbara inkomsten. För lägre inkomsttagare, som har kommunalskatten såsom den största posten på skattsedeln, kommer hela eller nästan hela avdraget att utgöras av kommunalskatt, för personer med högre inkomster däremot bara en mindre del. Att staten betalar en del av kommunalskatten innebär ju i sin tur en inkomstöverföring från staten till kommunerna. Vi är i folkpartiet medvetna om att invändningar av olika art kommer att resas mot detta nya inslag i skattesystemet. Det bör därför betonas att vi i första hand ser det som ett tekniskt medel att inom ramen för skattereglerna i övrigt åstadkomma en ändrad skatteavvägning — till förmån för de lägre inkomsttagarna — och att vi betraktar verkningarna i fråga om inkomstöverföringarna från staten till kommunerna som en sekundär men därför ingalunda oviktig sak. Låginkomsttagarna belastas framför allt av kommunalskatten, mindre av den statliga beskattningen. Vill man lätta deras skattebörda är det alltså på kommunalskatten man måste inrikta sina åtgärder, och detta skall helst ske på sådant sätt att det inte leder till några höjningar i de kommunala utdebiteringarna, som skulle ytterligare skärpa marginalbeskattningen. Detta möjliggöres på ett enkelt sätt genom det fasta skatteavdrag som folkpartiet nu fört in i skattediskussionen. De fasta skatteavdragen kommer självfallet att leda till ett inkomstbortfall för staten, som måste kompenseras. Det bör ske genom en höjning av mervärdeskatten. Nettoresultatet kommer att bli en sänkning av det sammanlagda skattetrycket för lägre inkomster och en ökad belastning på de högre inkomsterna. Det är klart att man inte löser låginkomstproblemen uteslutande genom att införa ett generellt skatteavdrag av den na typ eller genom andra omläggningar av beskattningen. De som har så låg inkomst att de inte nu betalar någon skatt eller som har så låg skatt, att den inte når upp till det fasta avdragets belopp, får ingen eller ringa nytta av ett generellt skatteavdrag. Om detta skall kompenseras genom en höjning av mervärdeskatten får de däremot vara med om att betala vad reformen kostar. Självfallet måste man genom bidrag utanför skattesystemets ram ge dessa människor kompensation för den ökning i deras levnadskostnader som momshöjningen kommer att medföra. Dessa frågor har jag berört tidigare i mitt anförande och skall därför inte vidare uppehålla mig vid dem. Vi väntar i dessa dagar med spänning på familjeskatteberedningens förslag beträffande övergång till individuell beskattning. Tidningarna har redan presenterat huvudpunkterna av utredningens förslag, och det debatteras nu i pressen. Men här i riksdagen, där vi gärna vill ha våra informationer direkt från källan, dvs. själva betänkandet, har vi väl ännu inte underlag för någon mer ingående debatt i frågan. Jag skall därför bara med några ord beröra den ur mer allmänna synpunkter. Valet mellan samoch särbeskattning är en principfråga. Från vårt håll har vi år efter år anfört motiv för övergång från nuvarande sambeskattning till individuell beskattning. I ett samhälle, där utbildningsmöjligheterna i stort sett är desamma för män och kvinnor och där ambitionen att verka i förvärvslivet är lika stor hos båda könen, känns det som ett allt starkare krav att också förutsättningarna att delta i yrkesliv efter eget val skall vara desamma för män och kvinnor. Också skattelagstiftningen måste anpassas till detta krav. Det principiellt riktiga måste vara att män och kvinnor beskattas efter samma regler oberoende av civilstånd. Den nuvarande familjebeskattningen gynnar i många fall gifta utan barn samtidigt som den missgynnar ensamstående med barn över bidragsgränserna. Familjeskatteberedningen har enligt sina direktiv begränsat sig till det direkta skattesystemet och konstruerat sina skattemodeller så att de ger oförändrad totalintäkt av direkta skatter. Utredningen har således inte haft möjlighet att laborera med en ändrad avvägning mellan direkt och indirekt skatt. Det kan ifrågasättas om inte utredningen i detta hänseende varit för hårt låst och om det över huvud taget är möjligt att grunda en reform på de skattemodeller, som utredningen presenterar. Jag vill emellertid försiktigtvis vänta med ett omdöme på den punkten tills betänkandet föreligger. På en annan punkt däremot finns ingen anledning att vänta med att uttrycka en mening. Det är enligt min uppfattning ett grundläggande fel att över huvud taget behandla familjebeskattningen utan att samtidigt ta med hela familjebidragssystemet i den avvägning som måste göras. Här är bara att beklaga att det inte skett en verklig samordning av det utredningsarbete som bedrivits av å ena sidan familjeskatteberedningen och å andra sidan den familjepolitiska kommittén, som hade i uppdrag att studera olika former av familjepolitiska bidrag. En övergång från sambeskattning till en renodlad individuell beskattning innebär en omfördelning av skattebördan, som är förenad med betydande praktiska svårigheter av övergångsnatur. Det finns gifta kvinnor som på grund av sin ålder, på grund av att de aldrig fått någon yrkesutbildning eller på grund av ensidig arbetsmarknad på sin ort inte kan få eller har svårt att få arbete. För sådana fall behövs övergångsanordningar. För att dessa inte skall bli komplicerade och svåradministrerade måste man tänka sig att utforma dem på ett schematiskt sätt. En väg är att anknyta de nya särbeskattningsreglerna till de yngre äktenskapen, möjligen med en glidande skala. På så sätt skulle skat tekollektivet successivt växa in i det nya systemet. De ogynnsamma verkningar som kan uppstå för familjer på orter med ett odifferentierat näringsliv måste då motverkas med åtgärder utanför skattesystemets ram. En sådan mjuk övergång innebär inte — som antytts i pressdiskussionen — att särbeskattningen skulle uppskjutas tills man på andra vägar har nått det mål som man syftar till: att stimulera hemarbetande kvinnor att yrkesarbeta. Det mål vi syftar till är inte det nämnda. Det är att skapa lika förutsättningar för alla, män och kvinnor, gifta och ogifta, föräldrar och barnlösa, att efter eget val delta i yrkeslivet. Som jag nyss nämnt finns det människor som ändå aldrig kan bli delaktiga i en sådan valfrihet — på grund av ålder, avsaknad av yrkesutbildning och arbetsmöjligheter på orten eller av andra skäl. Det är de som måste skyddas genom övergångsanordningar, när reformen genomförs. Det är ett rimligt krav. En särbeskattningsreform innebär en sådan omfördelning av skattebördan mellan olika kategorier av skattskyldiga att det är orealistiskt att tro, att den skall kunna genomföras utan att man samtidigt förskjuter skattetrycket från den direkta till den indirekta sidan. Detta talar för att en övergång till individuell beskattning bör läggas in som en del i den stora skattereform som jag tidigare talat om och som totalt sett innebär en förskjutning mot ökad andel av indirekt skatt. Detta skulle också möjliggöra en kraftig höjning av barnstödet, främst det allmänna barnbidraget. I samband med en sådan ökning av den indirekta beskattningen är det, som jag tidigare framhållit, ett oavvisligt krav att man genom inkomstöverföringar skyddar också folkpensionärerna och andra socialt utsatta grupper. Herr talman!